Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen har i november 2006 till EU lämnat ett reviderat förslag till nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013. Förslaget innehåller en fortsatt satsning på ekologisk produktion och särskilt certifierad ekologisk produktion - det senare för att stimulera ett ökat utbud av ekologiska produkter. Grunden för förslaget i landsbygdsprogrammet är regeringens målsättningar för ekologisk produktion. Det är alltså inte aktuellt att dra in satsningen på ekologisk produktion inom ramen för landsbygdsprogrammet. Tvärtom kommer satsningar på denna produktionsform även fortsättningsvis att vara kraftfulla. Jag ser den ekologiska produktionen som ett viktigt bidrag i strävan att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Vi är nu också inne i slutfasen av en revidering av EU:s förordning om ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk, med ambitionen att det från och med 2009 ska finnas ett moderniserat och förenklat regelsystem för produktion och märkning av ekologiska livsmedel. Självklart är det också viktigt att inte bara satsa på produktionen, utan även industrin och detaljhandeln är avgörande för att produkterna ska komma ut på butikshyllorna och bli möjliga för konsumenterna att efterfråga. Förhållandena på marknaden löses bäst av marknadens parter själva, med fortsatt stöd för marknadsfrämjande åtgärder liksom möjligheter att finansiera informationskampanjer med medfinansiering från EU - det finns kvar. Uppdraget att utarbeta en aktionsplan för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel, som Ekologiskt Forum inom ramen för Kungliga Skogs och Lantbruksakademien arbetar med, ska presenteras till sommaren 2007. Det finns också långt framskridna planer på en bred kampanj för ekologisk mat i regi av bland annat Ekologiska Lantbrukarna. De privata organisationer som certifierar ekologisk produktion i Sverige, i dagsläget Aranea Certifiering AB och SMAK AB, har en viktig roll för att värna den ekologiska märkningens trovärdighet och för att tillsammans med till exempel miljö och konsumentorganisationer upplysa konsumenterna om vad märket och produktionsformen står för. Även Konsumentverket kommer att arbeta vidare med uppdraget att verka för hållbara konsumtions och produktionsmönster, men något specifikt uppdrag att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel kommer myndigheten inte att ha. Sammanfattningsvis hoppas jag att dessa besked ska lugna Eva Sonidsson. Stödet till ekologisk produktion kommer inte att försvinna, och förutsättningarna för marknadens aktörer att förse konsumenterna med ett brett utbud av ekologiska produkter kommer även fortsättningsvis att vara goda. Med ett moderniserat regelverk och planerade informationskampanjer från ett flertal organisationers sida menar jag att både producenter och marknadens aktörer har all anledning att satsa på ekologiska produkter och att känna tillförsikt inför framtiden.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret, även om det känns lite märkligt för min del att jag har interpellerat konsumentministern på grund av ett uttalande som hon gjorde i Dagens Nyheter och får svaret av en annan minister. Men det är något val som ni har gjort mellan er. Det som fick mig att reagera i den här frågan var alltså hennes uttalande i Dagens Nyheter i november. Hon uttryckte att det är konsumenterna själva som ska göra sitt val, om de vill handla rättvisemärkt, Kravmärkt eller svanmärkt, om de vill stödja lokal produktion eller köpa varor från ett fattigt land på andra sidan jordklotet. Jag anser att det är viktigt att man ger alla konsumenter möjlighet att också göra det valet. Konsumenten måste få vettig information om varor och priser som gör det möjligt för konsumenten att göra vettiga val. Det som också oroade mig var att Moderaterna har uttalat att man avser att helt strypa stöden till ekologisk märkning och rättvisemärkning. I budgetmotionen, 2006, vill Moderaterna att anslaget till ekologisk produktion ska tas bort. Staten ska inte ha till uppgift att marknadsföra eller stimulera konsumtionen av en viss typ av livsmedel, vilket skulle innebära att allt stöd till ekologisk märkning skulle försvinna. Men ministern har svarat att stödet till ekologisk produktion kommer att vara kvar. Då kan jag bara konstatera att ni inte är överens i regeringen i den frågan, men jag hoppas att jordbruksministern får driva de här viktiga frågorna och inte låter Moderaterna bestämma.
Herr talman! I grund och botten anser jag att huvudansvaret för produktions och marknadsutveckling, inklusive marknadsföring, måste ligga hos marknadens aktörer själva, inte minst eftersom det är just dessa aktörer som har bäst förutsättningar att lyckas få till stånd en positiv utveckling. När det gäller ekologiska livsmedel finns det flaskhalsar på marknaden, mycket beroende på att marknaden är relativt ung, liten och - det kan man till och med säga - outvecklad. Dessa flaskhalsar har marknaden inte förmått att komma till rätta med, varför det kan finnas skäl för staten att tillfälligtvis bidra för att utveckla marknaden. Jag vill också betona att det ekologiska jordbruket kan bidra till att vi uppfyller de av riksdagen fastställda miljömålen, varför det givetvis finns ett allmänt intresse av att marknaden för ekologiska livsmedel utvecklas i positiv riktning. När det gäller de stöd som finns från samhällets, statens, sida kan jag bara nämna att de för 2007 uppgår till ca 17 miljoner kronor, vilket i sammanhanget är ganska mycket pengar. 7 miljoner av de här 17 avser marknadsanalyser, statistik och andra marknadsfrämjande åtgärder. 6 miljoner kronor avser en ökad användning av ekologiska livsmedel inom storhushåll och offentlig sektor. Det gäller till exempel utbildning av inköpare i kommuner med mera. 2 1⁄2 miljoner avser stöd till organisationer som arbetar med att främja den ekologiska produktionen och konsumtionen. Detta är några exempel, herr talman.